Herr talman!

Ändringarna innebär ju att möjligheten att placera ungdomar i ungdomslag hos enskilda arbetsgivare får stöd i lagen, och det är tillfredsställande. För det andra noterar jag att jag inte fick något särskilt fylligt svar — om jag ens fick något svar — när det gäller sökanderesorna. Frida Berglund kanske kan komma till den frågan senare. När jag ställde frågan varför arbetslösheten ökar trots att vi har en högkonjunktur, svarade Frida Berglund med att skylla på vad som tidigare har hänt i politiken. Men, Frida Berglund, ni lovade ju faktiskt i valrörelsen 1982 att om ni bara fick majoritet i valmanskåren och ni fick bilda regering skulle det bli en snabb förändring, och ni skulle snabbt lösa sysselsättningsproblemen. Så har icke skett, och då måste väl Frida Berglund nu ändå erkänna att det där löftet i valrörelsen var förhastat. Vi beskylls från den socialdemokratiska majoriteten för att våra förslag till utgiftsminskningar skulle öka arbetslösheten, jag tror t.o.m. att siffran 35 000 personer har nämnts. Jag vänder mig alldeles bestämt mot detta sätt att argumentera. För det första menar vi att de åtgärder som behövs kan vidtas, och det finns utrymme inom anslagsramarna. För det andra måste man se till helheten i politiken. Sysselsättningsproblemen kan ju inte lösas bara med arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Sysselsättningspolitiken påverkas av både den ekonomiska politiken, näringspolitiken och skattepolitiken. Man måste alltså se till de olika delarna i politiken och också till helheten i de samlade politiska ansträngningarna. Vi vill föra en politik som skapar möjligheter till tryggare jobb och som skapar nya och riktiga jobb. Med vår samlade politik, alltså inte enbart arbetsmarknadspolitiken, kommer arbetslösheten att minska.
Herr talman! Man fick nästan uppfattningen av Frida Berglunds anförande att det f.n. inte var så farligt med arbetslösheten. Det tror jag faktiskt inte att hon menar. Men det är klart att det inte är så lätt att försvara regeringen när arbetslösheten har ökat med 15 000 under det senaste året. Som Alf Wennerfors sade gick socialdemokraterna till val med det bestämda löftet att man skulle lösa problemet med sysselsättningen i landet, och man kritiserade starkt den tidigare regeringen för att det var hög arbetslöshet då. Under den tid som gått har regeringen haft hjälp av en begynnande internationell högkonjunktur, vilket Frida Berglund mycket riktigt påpekade. Trots detta ökar arbetslösheten. Då måste det väl ändå vara något fel på den politik som förs. Man kan inte skylla allt på den politik som fördes för två år sedan och dessförinnan. Det kunde man kanske göra i början och låta trovärdig, men det kan man inte göra hur länge som helst. Frida Berglund säger att om man skall välja mellan öppen arbetslöshet och att människor är föremål för arbetsmarknadspolitiska åtgärder, väljer man det senare. Självklart! Vi har från centerns sida också ställt upp på kortsiktiga arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Men det viktigaste är att ge varaktiga jobb, det viktigaste är inte att placera människor så att de omfattas av arbetsmarknadspolitiska åtgärder, även om det är viktigt i nuet. Det viktigaste är att se till att näringslivet fungerar på så sätt att det ger varaktiga jobb. Vi har från centerns sida ständigt hävdat att man måste försöka klara det genom att stimulera näringslivet, inte minst när det gäller de mindre och medelstora företagen, och att man skall föra en regionalpolitik som ger jobb där jobben behövs bäst. Vi från centern tar avstånd från den flyttlasspolitik som regeringen nu är i färd med att införa på nytt. Vi vill inte stimulera människor till att flytta från sina hembygder när vi vet att de helst vill stanna kvar.

Herr talman! Utskottets ordförande säger i sin beskrivning av partiernas agerande att mittenpartierna i stort sett accepterar regeringens förslag. Jag skulle vilja påstå att vi för vår del t.o.m. gör anspråk på att ha varit med och drivit på dels i opposition, dels under den regeringsperiod då folkpartiet under sex år hade ett särskilt ansvar för arbetsmarknadspolitiken och då det faktiskt hände en hel del. Jag skall inte upprepa vad som då gjordes, men när det gäller vad som hänt under senare tid med socialdemokraterna i kanslihuset vill jag peka på ungdomslagen, där vi medverkat till förbättringar. I mitt anförande nämnde jag särskilt det regionalpolitiska glesbygdsstödet, där socialdemokraterna på s. 42i det betänkande vi nu behandlar säger: ”Genom förstärkta regionala insatser av detta slag kan projekt i glesbygden tas till vara och därmed bestående arbetstillfällen skapas. Som en följd härav minskar också behovet av arbetsmarknadspolitiska åtgärder i skogslänen.” Det var till de insatserna vi i förra veckan mötte ett motstånd från socialdemokratiskt håll, då vi ville förstärka anslaget med 100 milj.kr. mer än socialdemokraterna föreslagit. Riksdagen biföll som väl var vårt förslag, som socialdemokraterna i dag berömmer. Jag tror att den socialdemokratiska kamplusten ibland, ideologiskt färgad, tar ett och annat snedsprång men också kan leda till kramp. Frida Berglund säger förnöjt att utbudet av arbetstillfällen är stort, att det håller på att förskjutas från offentlig verksamhet till den privata sektorn. Det är naturligtvis bra. Jag vill bara stillsamt erinra om att det var just till den offentliga sektorn som socialdemokratin satte sin lit alltför länge. Jag hälsar med tillfredsställelse att man ändå erkänner att det är inom den enskilda och tillverkande sektorn som expansionen måste komma. Frida Berglund trodde att regeringsskiftet hade tänt ett hopp, men jag tror att det snart kan släckas, om det inte inträffar en förbättring på arbetsmarknaden. Nu har vi nämligen den historiskt sett högsta arbetslösheten i vårt land. Jag anser att socialdemokraterna mer har satsat på den monetära politiken. Även om man inte skall göra någon jämförelse med den anglosaxiska politiken, så befinner vi oss i de gränstrakterna, för den framtidstro, ökade export m.m. som Frida Berglund talar om har ju högt betalats med en devalvering som alla — inte minst löntagarna — har fått bidra till.
Herr talman! Det är en ganska bedrövlig debatt om sysselsättningen så till vida att ingen tar arbetslösheten på allvar. Om vi gör en analys kan vi konstatera att det finns ungefär en halv miljon människor som inte har ett fast arbete. Socialdemokraterna erkänner inte detta utan säger att arbetslösheten ligger på 3,2 20. Därför vidtar de inga mer omfattande åtgärder för att lösa problemet. Dessutom har de låst sin ekonomiska politik, så de kan inte göra någonting. Moderaterna å andra sidan ser hur det förhåller sig, men de har inga medel att sätta in. För de arbetslösa är detta en ganska hopplös situation. Man blir litet beklämd när man hör att utskottets ordförande har upptäckt att det förekommer övertid men att hon inte ens har en tanke på att övertiden måste begränsas. Det måste göras någonting för att skapa sysselsättning. Den offentliga sektorn drivs med lånade pengar. Jag kan ge ett tips: Vi behöver inte låna pengar. Vi kan faktiskt ändra vår beskattning. Vi kan omfördela resurserna åt andra hållet jämfört med vad som sker nu. Det är fullt möjligt — det är bara fråga om politisk vilja. Sedan kan jag inte undgå att lägga märke till hur regeringen i dagens debatt, från debatten om industripolitiken till den här om sysselsättningen, säger att vi är på rätt väg, vi har strukturomvandlingen bakom oss, vi har gjort det värsta, vi har kastat ut Åsling och hans politik. Men man var ju överens om den politiken. Man var ju överens om stödet till företagen på den tiden, om strukturomvandlingen i basindustrierna. Nu fortsätter man ju på den grunden och driver en industripolitik med en ny strukturomvandling, som skapar ännu större arbetslöshet. Man skyller bara på varandra i stället för att verkligen komma till skott. Jag tycker att man från både socialdemokratiskt och borgerligt håll i dag visar ett direkt förakt för de arbetslösas situation, när man inte kan peka på att industrin ger arbete. Man säger att det är för dyrt att satsa mer på den offentliga sektorn. Och man har inget annat att komma med. Ja, då erkänner man att man skall ha arbetslöshet. Då är vi tillbaka till diskussionen på 1940 och 1950-talen, då Bertil Ohlin sade att det är bra för det här samhället att ha en viss form av arbetslöshet. Jag tror att han hade 5 90 som norm. Vi börjar närma oss den siffran t.o.m. i öppen arbetslöshet.

Herr talman! Alf Wennerfors nämnde något om vår valrörelse. Han sade att vi hade lovat att sanera ekonomin, och det är faktiskt vad vi började med. Den första åtgärden var att devalvera. När det gäller devalveringseffekterna säger många förespråkare för denna politik, inte bara socialdemokrater, att det var ett bra grepp för svenskt näringsliv. Den andra åtgärden som vi talade om i valrörelsen gällde att hejda den snabbt ökande arbetslösheten, för från 1981 till 1982 ökade arbetslösheten med 50 20. Alla statistikkurvor visade att den öppna arbetslösheten skulle fortsätta att öka. Vi som arbetade ute i landet sade att det måste till kortsiktiga arbetsmarknadspolitiska insatser för att hejda den snabba ökningen av arbetslösheten. Det arbetet påbörjade vi redan hösten 1982. Dessutom tog vi beslut om långsiktiga investeringsprogram och en tidigare läggning av statliga investeringar som innebar att många av våra industrier, åtminstone till en början, kunde få sina orderböcker fyllda. Det skulle räcka ungefär två år. Alf Wennerfors säger att budgetneddragningarna inte påverkar sysselsättningen. Men då kan jag säga att för några dagar sedan var jag med på ett möte med representanter för Kommunalarbetareförbundet. Man diskuterade vad en halvering av det statliga anslaget till den psykiatriska vården skulle innebära för de anställda och även för vårdnadstagarna. Det skulle innebära att av dem som var med på nämnda möte skulle mer än hälften bli arbetslösa. Det är verkligheten bakom de här siffrorna. Sedan något om vikten av att ha ett fast jobb, Karin Andersson, inom det fria näringslivet. Det är faktiskt så att situationen har blivit bättre efter regeringsskiftet när det gäller det fria näringslivet. Dessutom har den privata serviceoch tjänstesektorn, som är den sektor som ökar snabbast f. n., fått luft under vingarna efter regeringsskiftet. Elver Jonsson säger att vi har lovat det och det. Men nu ligger arbetslösheten på 3,2 96, att jämföra med hur det var tidigare. Människorna kan själva bedöma sin situation. F.n. bedömer faktiskt många människor sin situation som betydligt ljusare än de gjorde hösten 1982.
Herr talman! Frida Berglund svarade inte riktigt på min fråga. Men vi politiker brukar ju vara bra på att inte svara på ställda frågor. Frida Berglund säger att ni socialdemokrater sade i valrörelsen att ni bara skulle hejda den allt ökande arbetslösheten. Nej, Frida Berglund, det gjorde ni verkligen inte. Ni sade faktiskt att bara ni fick regeringsansvaret, skulle det bli en förbättring snabbt. Ni skulle lösa sysselsättningsproblemen. Ni var en garant för ökad sysselsättning. Men hur ser det ut i dag? Ja, arbetslösheten har aldrig varit så omfattande som nu. I LO-tidningen härförleden räknade man med att arbetslösheten totalt omfattade 600 000 människor. Vi har tidigare talat om hur mycket den har ökat under det senaste året. Det framgår vid en jämförelse mellan april månad förra året och april månad i år. Jag skulle dessutom i denna replik vilja kommentera Frida Berglunds angrepp gentemot vårt sätt att uttrycka oss beträffande ungdomsarbetslösheten. Frida Berglund vänder sig mot uttrycket ”terapikedja”, och jag kan hålla med om att det kanske är litet tillspetsat. Men jag tror att det kan vara nyttigt med en larmsignal, för hur är det egentligen med de ungdomar som inte får jobb? Fler och fler tvingas börja sitt vuxenliv som understödstagare. Det börjar med ungdomsplatser och fortsätter med ungdomslag, och sedan blir det den s.k. Örebromodellen — allt i syfte att pressa ned den öppna arbetslösheten bland ungdomarna så mycket som möjligt. Det är i och för sig väl, men detta får naturligtvis konsekvenser, och det är därför som vi vill peka på att det är ett slags terapikedja som inte är lycklig. Jag och mina kolleger har åtskilliga gånger här i kammaren talat för ett program som kan lösa problemen med ungdomsarbetslösheten. Vi har pekat på flera olika åtgärder som kunde vidtas. Bl. a. har vi framfört förslag om att bygga ut lärlingsutbildningen. Jag önskar att ni skulle ha nappat på det förslaget och sjösatt ett lärlingsutbildningssystem i enlighet med vad man har i andra länder, som vi redovisat i olika sammanhang. Vi hade för många år sedan ett lärlingsutbildningssystem som fungerade och som sög upp ungdomar på ett helt annat sätt än vad som sker i dag. Jag menar inte att användningen av ungdomsplatser och ungdomslag kan uteslutas helt, men vi måste ha en mängd olika åtgärder som kompletterar varandra. Slutligen, herr talman, noterar jag att jag inte heller fått svar på frågan om sökanderesorna och den försöksverksamhet som vi haft med sökanderesor mellan Sverige och Finland och som jag tycker vi borde ha fått en redovisning för.
Herr talman! Frida Berglund säger att näringslivet har fått luft under vingarna nu. Jag undrar vad den luften består av, när arbetslösheten har ökat med 15 000 sedan i fjol och antalet personer i arbetsmarknadspolitiska åtgärder är 40 000. Det verkar som om det var fel sorts luft. Frida Berglund kom in igen på att det är viktigt med kortsiktiga arbetsmarknadspolitiska åtgärder och att det var vad man genomförde omedelbart när man kom i regeringsställning — det verkade nästan som om det var något helt nytt. Men det har genomförts arbetsmarknadspolitiska åtgärder redan tidigare, och som jag sade har centern i stort sett ställt upp på de kortsiktiga arbetsmarknadspolitiska åtgärderna, för vi tycker att det är viktigt att människor har sysselsättning, inte minst ungdomarna. Centern har också varit pådrivande när det gäller att ge utbildning och sysselsättning till alla ungdomar, och på den punkten har vi enats. Frida Berglund är väl ändå inte nöjd med den arbetslöshet som vi har i dag —det vore ganska hemskt om så vore fallet. Jag har i och för sig förståelse för att det kan vara svårt att försvara regeringens politik på det här området, men jag tycker att Frida Berglund kunde erkänna att arbetslösheten är oacceptabelt hög.

Herr talman! Det är betecknande att utskottets socialdemokratiske talesman i denna arbetsmarknadspolitiska debatt gör en stor poäng av devalveringen. Den var naturligtvis lyckosam för tillverkningsindustrin i stort och inte minst exportindustrin. Men jag sade att den har fått betalas av alla, inte minst de inkomstsvaga — och på den punkten polemiserade inte heller Frida Berglund mot vad jag sade. Regeringen har naturligtvis arbetat energiskt med den ekonomiska politiken, och även om man inte klarade inflationsmålet har man gjort aktningsvärda insatser. Men det är naturligtvis att beklaga att man har så grundligt misslyckats när det gäller arbetsmarknadspolitiken, och därför tror jaginte riktigt på att Frida Berglund är så nöjd som hon låter. Det måste vara med oro och ängslan som Frida Berglund erinrar sig inte bara de socialdemokratiska vallöftena utan också de många människor som trodde på dem och som nu i en verklighetsgranskning ser att det inte stämmer. Därför skulle jag vilja fråga: Är Frida Berglund å regeringens och socialdemokratins vägnar nöjd med dagens situation? Frida Berglund talar om vad regeringen har gjort och redovisar tidigareläggning av de statliga byggena. Det är naturligtvis nödvändigt till viss del. Men visst är det ett bekymmer att detta är satt i system under en högkonjunktur. Att vi i en högkonjunktur har den högsta arbetslösheten i modern historisk tid måste väl ändå oroa regeringens företrädare här i kammaren. Jag vill betrakta det som mycket olyckligt att regeringen drog in de förutsättningslösa direktiv som arbetsmarknadskommittén hade fått för att se över den framtida arbetsmarknadspolitiken. Jag tror att det är mycket farligt att göra den begränsning som regeringen har gjort när det gäller det framtida arbetet. Vi minns tidigare debatter när dåvarande vice ordföranden i arbetsmarknadsutskottet, Anna-Greta Leijon, varnade för att öka toleransen beträffande arbetslösheten. Nu kan vi konstatera att den socialdemokratiska politiken hitintills har ökat arbetslösheten. Dessutom har den socialdemokratiska toleransen ökat, och det vill jag, herr talman, varna för.
Herr talman! Det kortsiktiga målet för socialdemokraterna vid valet 1982 var att hejda arbetslöshetsökningen. Och inte har det varit något större fel på insatsernas omfång vad gäller det kortsiktiga målet. Insatserna kunde kanske varit större i vissa lägen, men problemet med dem är att de inte har någon koppling till framtiden. De ger inga nya jobb. De är tillfälliga och löser inte de strukturella problem som vi har i dag när en halv miljon människor inte har ett fast arbete. Det är problemet. Därför skulle jag vilja fråga Frida Berglund, medan hon har någon replikrätt kvar: Sedan då, var det stopp där? Gällde det bara att kortsiktigt stoppa ökningen? Vilka resultat har ni nått? Fonderna har inte blivit något. Thage Peterson kunde inte på förmiddagen i dag säga att den industriella förnyelsen skulle ge några nya arbeten. Man funderar över vad det skall bli framöver med den politik ni nu bedriver. Vad är målet egentligen? Någonstans har det formulerats att den öppna arbetslösheten skulle komma ner till 2 2. Hur många beredskapsarbeten skall det finnas samtidigt? Hur många ungdomar skall ingå i ungdomslag? Vilken är den totala målsättningen med sysselsättningspolitiken i stort? Det måste man kunna få ett svar på. Tyvärr är det den privatpraktiserande politikerdoktorn Feldt som nu ställer diagnos och bestämmer åtgärder. Det finns en tydlig tendens hos regeringen och socialdemokraterna att vilja föra sin ekonomiska politik från full sysselsättning och en rättvis inkomstfördelning till ökade företagsvinster, ökad förmögenhetsbildning och en satsning på duktigt folk — sådana som skall få nytta av marginalskattesänkningar. Det är tydligen ledstjärnan för den socialdemokratiska politiken.
Herr talman! Jag skall klart uttrycka att ingen socialdemokrat är nöjd med arbetslöshetssituationen. Det är också anledningen till att vi i dag kommer med kompletterande förslag. Vi behandlade arbetsmarknadspolitiken så sent som i början av april, och vore man nöjd skulle man låta saken bero. Det vi talade om i valrörelsen, Alf Wennerfors, var att man måste ha en ekonomisk politik, en näringspolitik, som på lång sikt löser sysselsättningsfrågorna. Men vår uppgift i arbetsmarknadsutskottet är att tala om de kortsiktiga arbetsmarknadspolitiska frågorna. Därför sade jag också att man måste använda de kortsiktiga arbetsmarknadspolitiska lösningarna för att hejda arbetslöshetens snabba ökning. Jag tycker att det är att underskatta socialdemokraternas sinne för realiteter, om ni tror att man på mycket kort tid kan arbeta upp den industri som ni tillät läggas i träda och ändra den ekonomiska situation som vi ärvde av er. Alf Wennerfors kallade ungdomarna för understödstagare, och det upprör mig. Ungdomslagen kom ju till för att ungdomarna inte skulle bli understödstagare. De skulle göra en prestation och få lön för denna. Många av ungdomarna upplever sin situation som betydligt gynnsammare i dag, då de har meningsfulla uppgifter. Det gäller många verksamhetsområden. Jag har träffat ungdomar som har arbetat med åldringar, och ungdomarna har tyckt att arbetet har gett dem väldigt mycket. Sådana ungdomar kallar Alf Wennerfors för understödstagare. Sedan några ord till Karin Andersson. Vår industri har faktiskt fått luft under vingarna, men som jag sade i mitt inledningsanförande tas det nu ut mycket mera övertid. Övertiden har ökat med 33 Yo på ett år, vilket medför att folk inte anställs i samma utsträckning som om arbetstiden vore den normala. En annan faktor som gör att färre människor kommer till den offentliga sektorn är vårt budgetunderskott. Jag vill inte dra i gång någon ny debatt om orsakerna härvidlag, men vi är väl medvetna om att man med dagens budgetunderskott inte kan öka den offentliga sektorn. Det finns väldigt många arbeten som skulle kunna utföras, men man måste balansera mellan finansieringen av arbetstillfällena och budgetunderskottet. Till Lars-Ove Hagberg skulle jag vilja säga att vi nu i dag diskuterar de kortsiktiga arbetsmarknadspolitiska insatserna. Jag vill framhålla, vilket jag också underströk i mitt inledningsanförande, att det är viktigt att den ekonomiska politiken fungerar och att näringspolitiken gör det möjligt för arbetsmarknadspolitiken att vara ett komplement. Arbetsmarknadspolitiken kan aldrig ersätta näringspolitiken, men den kan vara ett bra komplement för att undvika den öppna arbetslösheten och dessutom underlätta strukturomvandlingarna inom industrin.

Herr talman! I det betänkande som vi nu behandlar talas det om behovet av olika åtgärder som påverkar arbetskraftsutbudet och underlättar anpassningen samt om behovet av fortsatt satsning på de olika faktorer som påverkar arbetskraftsutbudets sammansättning och arbetskraftens rörlighet. Man uppfattar arbetsmarknadspolitiken som en aktiv och integrerad del av den allmänna ekonomiska politiken. Den bör, menar man, underordnas och anpassas till den ekonomiska politikens målsättningar, där arbetsmarknadspolitiken blir ett instrument för att dämpa konflikter mellan olika mål för den allmänna ekonomiska politiken. Därför understryks behovet av insatser när det gäller frågor om samordning mellan å ena sidan arbetsmarknadspolitiska åtgärder, å andra sidan generella ekonomisk-politiska insatser samt insatser inom industri-, regional-, socialoch utbildningspolitik. Och det gör man på ett sätt som innebär inte bara att man underlåter att ifrågasätta den nuvarande ekonomiska maktstrukturen och dess negativa utvecklingstendenser, utan också att man strävar till att genom en intensifierad satsning på området stimulera och påskynda den nuvarande utvecklingen. Man bortser helt från den industriella strukturomvandlingen och dess negativa utvecklingstendenser, som i vissa avseenden inte bara kommer i direkt motsättning till vitala samhällsintressen, utan i väsentliga delar starkt begränsar det politiska handlingsutrymme som är en förutsättning för kampen mot arbetslösheten. I propositionen konstaterar man att målen för arbetsmarknadspolitiken främst är att öka sysselsättningen och minska arbetslösheten. Men samtidigt som det är allmänt bekräftat att arbetslösheten numera är strukturellt betonad och nästan opåverkad av konjunkturella svängningar, föreslår man i propositionen intensifierade insatser för att underlätta individens anpassning till nya strukturella krav, med avseende på yrkesutbildning, arbetstider och rörlighet. Arbetsmarknadspolitiken blir ett instrument som underlättar och påskyndar en utveckling inom industrin som bygger på och utgår från enbart företagsekonomiska lönsamhetskalkyler. De olika arbetsmarknadsmyndigheterna blir direkta serviceorgan för det privata näringslivet, som i sina utvecklingsplaner inte kan ta hänsyn till samhällsintressena, eftersom de saknar de nödvändiga mekanismerna för det. Man vägrar konsekvent att diskutera de alltmer oroväckande signaler som kommer från olika experter och utredningar om industriutvecklingens negativa effekter.

Herr talman! Ett av de viktigaste dragen som kännetecknar den svenska strukturomvandlingen är den alltmer tilltagande multinationaliseringen av den svenska industrin, med avgörande effekter på sysselsättningen. Genom beslut den 30 juni 1977 tillsatte den dåvarande regeringen en kommitté med uppgift att utreda de näringspolitiska effekterna av företagens internationella investeringar. Kommittén, som antog namnet direktinvesteringskommittén, lade fram ett betänkande i mars 1983. I detta betänkande redovisas att en rad negativa och ur samhällsoch sysselsättningssynpunkt hämmande effekter blir följden av den ökande multinationaliseringen av svensk industri. Det framgår att de olika ländernas möjligheter att bedriva självständig ekonomisk politik minskas i takt med multinationaliseringen. Kommittén framhåller ”att det internationella samarbetet förutsätter att en del intressemotsättningar mellan länderna kan biläggas genom förhandlingar, som leder fram till avtal som reglerar ländernas framtida handlande. Ju mer omfattande dessa internationella överenskommelser blir desto mindre utrymme finns för självständiga politiska beslut i de enskilda länderna. Självständigheten kan emellertid också beskäras trots att inga formella avtal slutits.

Följden av detta blir att självständigheten när det gäller att uppnå interna mål för stabiliseringspolitiken gradvis reducerats för de enskilda länderna. Uppkomsten av multinationella företag är en betydelsefull faktor bakom denna förändring.” Möjligheter att bedriva en effektiv industripolitik minskas. I kommitténs betänkande sägs också: ”Vidare betyder företagens internationella verksamhet att det kan ske en utspädning av de positiva effekterna av industripolitiska satsningar i form av investeringsstöd. I en nationell ekonomi kommer varje investering att leda till en betalning för ett annat företag, som i sin tur kan betala mer i löner eller göra ytterligare investeringar. I en internationaliserad ekonomi utgörs en stor del av industrins insatsvaror av importerade produkter.” Multinationaliseringen är också hämmande för regionalpolitiken. Under främst det senaste decenniet har möjligheterna att bedriva regionalpolitik ytterligare försvagats genom att flera länder börjat införa olika former av subventioner, vilka i praktiken är riktade mot utländska investerare. Det betyder att det vid sidan av de naturliga skillnaderna mellan olika regioner, i fråga om exempelvis transportoch produktionskostnader, tillkommit politiskt beslutade investeringsstimulanser. Därmed kan man inte utesluta att lönsamhetsskillnaden mellan en investering i det svenska stödområdet och motsvarande i utlandet ökar, vilket i sin tur betyder att de regionalpolitiska insatserna i Sverige måste bli ännu större. Den oro som direktinvesteringskommittén uppenbarligen hyser för den framtida utvecklingen av svenska investeringar i utlandet har dock inte närmare behandlats i det framlagda betänkandet.

En fortsatt tillväxt av de redan stora multinationella svenska företagen betyder att vi blir alltmer beroende av dessa. Vidare kan den beslutskoncentration som följer vara betänklig. Vi kan således här se ett framtida dilemma, nämligen hur internationell konkurrenskraft, som kräver allt större företag i förhållande till den svenska marknaden, skall gå att förena med önskemål om industriell bredd, minskad ekonomisk sårbarhet och undvikande av maktkoncentration. Mot bakgrund av de risker som föreligger för att tyngdpunkten i de stora privata företagens verksamhet förläggs utom landet finner direktinvesteringskommittén att samhället bör ha ett starkt intresse av att kunna följa och vid behov påverka utvecklingen av företagens utlandsetableringar. Herr talman!

Men jag tror inte att det finns möjligheter i dag att avfärda det aktuella problemkomplexet så lättvindigt som utskottet och regeringen gör och samtidigt ha ambitionen att bekämpa arbetslösheten och öka sysselsättningen.

Herr talman! Jag skall i mitt anförande uppehålla mig vid de reservationer som gäller arbetsmarknadsutbildningen och ersättningarna vid arbetslöshet. Först skall jag dock kommentera anslaget till Arbetsmarknadsservice. Regeringen har föreslagit att det anslaget förstärks med ca 10 96, eller 162 milj.kr. Huvuddelen av beloppet avser kostnaderna för att förbättra flyttningsbidragen, som utskottets ordförande Frida Berglund kommenteradeisitt anförande. Men dessutom ingår 10 milj.kr. för att göra det möjligt att påskynda det serviceprogram som har antagits inom arbetsmarknadsverket. Vad det här är fråga om är att ytterligare höja servicenivån inom arbetsförmedlingen. Moderaterna går emot detta, liksom en planerad försöksverksamhet för att öka rörligheten inom byggnadsarbetarkåren. I det senare fallet gäller det inte att anvisa nya pengar, utan att disponera om medel som redan står till regeringens förfogande. Herr talman! Det är angeläget att ta till vara den stigande efterfrågan på arbetskraft och att göra de punktvisa extrainsatser som kan behövas för att nå de resultat man önskar. De förslag till åtgärder för att ytterligare förbättra förmedlingens service som regeringen har lagt fram bör alltså bifallas av riksdagen. Jag yrkar följaktligen avslag på reservationerna 14 och 15. Som jag nyss nämnde har regeringen begärt sammanlagt 162 milj.kr. under anslaget Arbetsmarknadsservice, inkl. kostnaderna för flyttningsbidragen. Riksdagen bör anvisa det beloppet, i enlighet med utskottets hemställan i mom. 22. Till detta moment har moderaterna och centern fogat reservationerna 22 resp. 23. Jag konstaterar att det är s.k. följdreservatio ner, och av den anledningen avstår jag ifrån att kommentera dem. I fråga om arbetsmarknadsutbildningen berör de föreliggande förslagen såväl själva utbildningen och dess omfattning som det studiesociala stödet till deltagarna i form av utbildningsbidrag. Riksdagen har tidigare i vår godtagit att arbetsmarknadsutbildningen nästa budgetår får en omfattning av 120 000 deltagare. Regeringen föreslår nu en utvidgning med 15 000 deltagare för en tilläggskostnad av 340 milj.kr., varav 225 milj.kr. är utbildningskostnader och 115 milj.kr. kostnader för utbildningsbidrag. Moderaterna motsätter sig förslagen och menar att sysselsättningen i den nuvarande konjunkturuppgången kommer att öka, och då minskar behovet av arbetsmarknadsutbildning. Som jag anfört tidigare ökar efterfrågan på arbetskraft, men det är en efterfrågan på yrkesutbildad arbetskraft. Utskottet har tidigare ställt sig bakom en ändrad inriktning av arbetsmarknadspolitiken, så att insatserna stimulerar en fortsatt expansion av det svenska näringslivet. Bristen på kvalificerad arbetskraft bör inte få bli en flaskhals som bromsar en gynnsam utveckling. Det gäller att ta till vara de möjligheter dagens situation bjuder att via utbildningsåtgärder slussa över arbetslösa med bristfälligt kunnande till produktiva sysselsättningar. I de utbildningsåtgärder regeringen föreslår gäller som ett särskilt projekt utbildning på dataområdet. Här är det tänkt att utbildningstjänster skall köpas utifrån, bl.a. av studieförbunden. Inom utskottet är vi överens om att samtliga studieförbund skall kunna utnyttjas om de kan ge kurser med godtagbar standard. Det har dock blivit en trepartireservation om dessa kurser. Den politiska skiljelinjen är då om samtliga studieförbund kan eller skall komma i fråga som kursanordnare. Större är inte motsättningen! Bristen på kvalificerade tekniker gör att det kan bli nödvändigt att förlägga arbetsmarknadsutbildning även på högskolenivå. Moderaterna begär nytt förslag från regeringen härom. Vad det gäller är yrkesinriktade utbildningsvägar som leder ut mot näringslivet. Nivån är högst 40 poäng. Arbetsmarknadsutbildning på universitetsoch högskolenivå har bedrivits även tidigare. Självfallet får man nu som då se till att verksamheten bedrivs på ett sådant sätt att man undviker de problem med det studiesociala stödet som anförs av de moderata reservanterna. Herr talman! Med det anförda yrkar jag bifall till utskottets förslag beträffande arbetsmarknadsutbildningen och yrkar alltså att reservationerna 25-28 avslås. Jag yrkar också avslag på moderaternas reservation 24 om den framtida arbetsmarknadsutbildningen och dess organisation. Jag noterar att vi diskuterade den saken här i kammaren den 11 april och att det kommer att bli en ny, ingående diskussion i höst med anledning av en kommande regeringsproposition. Herr talman! Jag går härefter över till ersättningarna vid arbetslöshet och utbildningsbidragen. Dagpenningarna från arbetslöshetskassorna höjdes för ett och ett halvt år sedan från 230 till 280 kr. Med tanke på att det högsta beloppet något tidigare, på våren 1982, var 210 kr. kan man som moderaterna säga att det redan har gjorts kraftiga förbättringar. Men dessa var nödvändiga för att ta igen de stora eftersläpningarna i ersättningsnivåerna som uppstod under de borgerliga regeringsåren. Regeringen föreslår nu en justering av högsta dagpenningbeloppet till 300 kr. Moderaterna vill ha en oförändrad nivå, och vpk vill höja till 340 kr. Dessutom vill vpk höja kontantstödet, det s.k. KAS, till icke-arbetslöshetsförsäkrade från 100 till 170 kr. per dag. Utbildningsbidragen vid arbetsmarknadsutbildning och yrkesinriktad rehabilitering är kopplade till ersättningarna vid arbetslöshet. De försäkrade deltagarna kommer alltså att få upp till 300 kr. per dag vid bifall till regeringens förslag. Dessutom avser regeringen att förbättra utbildningsbidragen till icke försäkrade deltagare och till ungdomar under 20 år i proportion till höjningen av dagpenningen från arbetslöshetskassorna. Moderaternas yrkande om oförändrade ersättningar vid arbetslöshet innebär att de menar att även utbildningsbidragen skall vara oförändrade. Vpk går åt motsatt håll och pekar på att de förslag vpk lagt fram beträffande bl.a. kassaersättningarna överensstämmer med vad löntagarorganisationerna har begärt. Detta är dock en kostnadsfråga. Redan regeringens förslag drar en reformkostnad av 500 milj.kr. Vpk har inte presenterat någon kostnadskalkyl, och när det gäller finansieringen har man en obestämd skrivning om skärpt beskattning av kapitalsektorn. Är det förmögenhetsbeskattningen som avses eller tänker man månne på införande av en proms? Den nu aktuella reformkostnaden, 500 milj.kr., bör enligt regeringen finansieras genom att man höjer arbetsmarknadsavgiften med 0,3 96 inkl. en uppjustering med hänsyn till att avgiften har visat sig vara otillräcklig för att täcka två tredjedelar av utgifterna för ersättningarna såsom förutsatts. De tre borgerliga partierna går emot denna höjning och hänvisar till sin tidigare ståndpunkt, att medlemmarna i kassorna i större utsträckning än nu bör delta ifinansieringen genom att de betalar högre avgifter. Det är en diskussion som vi hade senast för bara någon vecka sedan, och jag skall därför inte upprepa den. Här skall jag bara påpeka att höjda medlemsavgifter till kassorna inte löser problemet med finansieringen av utbildningsbidragen till eleverna i arbetsmarknadsutbildning. Herr talman! Med hänvisning till utskottets betänkande och till vad jag här har anfört yrkar jag bifall till utskottets hemställan och avslag på reservationerna 29-36.
Herr talman! Erik Johansson var klädsamt försiktig i sina omdömen om den nuvarande regeringspolitiken när det gäller arbetsmarknaden. Det tror jagär ett riktigt sätt att närma sig den svåra situation vi har i dag. Jag vill bara göra ett par randanmärkningar. Det skulle enligt Erik Johansson ha skett en kraftig eftersläpning under de år som socialdemokraterna var utanför kanslihuset. För att få historien fullständig borde Erik Johansson också se litet längre bakåt i tiden, eftersom den verkliga eftersläpningen skedde före 1976! I den principiella delen av anförandet berördes vikten av att utbilda för att människor skall kunna få jobb också i andra verksamheter. På den punkten har vi en betydande enighet. Men visst är det ändå oroande, herr talman, att vi tvingas konstatera att vi, samtidigt som vi har en god konjunktur och satsar mer än någonsin på arbetsmarknadspolitik, har en högre arbetslöshet och fler människor utanför den ordinarie arbetsmarknaden än någon gång tidigare! Dagens arbetsmarknadspolitiska situation borde stämma till eftertanke. Den slutsats jag hoppas att regeringen drar av denna debatt och av det nu aktuella betänkandet är att man måste ta itu med de framåtsyftande insatser som behövs. Jag tror inte att man kan lösa 1980 och 1990-talens arbetsmarknadspolitiska problem med metoder som hade en högre giltighet under 1960 och 1970-talen, då vi hade en tillväxtekonomi. Herr talman! Jag vill än en gång beklaga att regeringen har ”lagt locket på” när det gäller AMS-kommitténs möjligheter att förutsättningslöst gripa sig an de problem vi har i dag och att föreslå okonventionella och framåtsyftande nya inslag i arbetsmarknadspolitiken.
Herr talman! Jag finner ingen anledning att upprepa den debatt vi fört tidigare, senast den 11 april, då vi hade en genomgång av de här frågorna. Låt mig bara påminna Elver Jonsson bl.a. om att statsbidragen till arbetslöshetskassorna sänktes under den borgerliga regeringstiden. Man förordade en höjning av avgifterna, dvs. att de arbetslösa själva skulle få bära arbetslöshetens bördor. AMS-kommittén har som alla andra kommittéer möjlighet att pröva förslagen — det har inte lagts på något ”lock” som hindrar det. Beträffande insatserna inför 1980 och 1990-talen är att säga att regeringspartiet, myndigheterna och de fackliga organisationerna har påtalat behovet av en arbetsmarknadspolitik som fungerar som en spjutspets in i framtiden och behovet av medel för att kunna möta den. Glädjande nog kan vi konstatera att vi fått en ökad sysselsättning och ökade arbetsmarknadsandelar. Självfallet skall vi ta vara på dem och enligt gammal god stil för den svenska arbetsmarknadspolitiken anpassa denna efter utvecklingens krav.
Herr talman! Jag noterar att Erik Johansson antyder att det vill mera till än dagens arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Att de tillkommande insatserna görs enligt gammal god tradition har jag ingenting att erinra emot. Erik Johansson talade om sänkta statsbidrag. Den anpassning som skedde av statsbidragets storlek tog sikte på den storlek det hade då socialdemokraterna 1974 införde den ordning som sedan kom att gälla. När Erik Johansson talar om bördor är det alltså fråga om något som socialdemokraterna tidigare ansett vara rimligt och lämpligt. Det är också intressant att konstatera att arbetsmarknadsministern inte har varit främmande för att återgå till en ordning där storleken på statsbidragsandelen ligger i närheten av vad den förra regeringen föreslog och riksdagen godtog.

Herr talman! I detta inlägg skall jag kommentera vpk-motionen 2626 och vår reservation 2. I motionen behandlas dels frågan om de fackliga organisationernas representation i den nya forskningsorganisationen — transportforskningsberedningen — dels ett förslag till särskild forskningsinsats, beträffande bilismens och bilindustrins roll. Enligt vår grundsyn är forskningen inte neutral i den meningen att det skulle vara en verksamhet som står ovanför klassintressena. Forskningen står, inom ramen för nuvarande samhällsstruktur, nära nog i fullständig beroendeställning till arbetsgivarna, vilka har den avgörande maktoch ägarställningen. Fackföreningsrörelsen däremot har ingen egen forskartradition. Det finns exempel på fall då arbetstagarorganisationen-facket genomfört alternativ forskning, t.ex. vad gäller särskilda arbetsplatsers utformning, lokallösningar osv. I sådana fall har, överraskande nog för arbetsgivaren, helt andra aspekter kommit fram — aspekter som tagit större hänsyn till de anställdas situation och intresse av t.ex. skydd för god miljö och goda arbetsförhållanden. I sådana fall visar det sig alltså att man från arbetsköparhåll lägger tonvikten på helt andra frågor, sådant som har med effektivare drift och ett enkelriktat lönsamhetstänkande att göra, medan fackföreningarna i sin alternativa forskning lagt mera vikt vid drägliga arbetsvillkor och produktionens sociala innehåll. Detta är ett av flera exempel som kan visa att forskningen i avgörande grad är intressebunden och nästan helt kopplad till arbetsköparpartens målsättning. Ett sådant monopol på forskning måste på sikt brytas och ersättas av en forskning som i högre grad kanaliserar de arbetandes problem. Det gäller inte bara sådan forskning som har direkt anknytning till arbetssituationen och villkoren för de arbetande, även om detta är centrala områden. I lika hög grad måste forskningen på produktionsteknikens och de tekniska disciplinernas område bryta med den traditionella kopplingen till ägarintresset av kapitalvinst — en koppling som nu är utslagsgivande. Enstaka undantag förändrar inte den totalbilden.

Utskottets majoritet inkl. socialdemokraterna kommenterar frågan men undviker att tala klarspråk. Transportforskningsberedningen och programgrupperna skall få en sådan sammansättning, säger man, att ”uppnåendet av målen främjas”. Som fackligt aktiv har jag lärt mig att sådant allmänt tal — vi brukar kalla det rundsnack — inte garanterar facket något reellt inflytande. Vi menar att de anställda lagenligt skall garanteras representation i forskningsorganen. Vårt förslag att de fackliga organisationerna skall tas med vid remissförfarandet i samband med fastläggande av forskningsprogram för längre eller kortare tid, har fått samma luddiga behandling i utskottet. Man kan inte befria sig från uppfattningen att också utskottets socialdemokrater avvisar förslaget om att de arbetande i klarspråk skall tillerkännas ett inflytande i dessa forskningssammanhang. I motion 2626 och i reservation 2 har vi också föreslagit att bilismen och bilindustrins roll och utveckling, liksom dess framtid i vårt land, skulle understrykas som en angelägen forskningsuppgift. Här hänvisar utskottets majoritet till en forskning om bilindustrins samhällsroll som bedrivs i USA, med bl.a. svenskt stöd. Vi godtar inte detta, utan anser att en forskning bör bedrivas utifrån den speciellt svenska situationen, med en relativt liten bilindustri sett i förhållande till giganterna i USA och Japan. Här finns självklart ett samhällsintresse av att forskningen om bilismen och bilindustrin inte mer eller mindre blir ett led i de stora bilföretagens produktutveckling och marknadsföring, utan snarare att den blir en fråga om långsiktig planering inom transportområdet. Med det anförda yrkar jag, herr talman, bifall till motion 2626 på alla punkter och till reservation nr 2.

Herr talman! Jag skall först säga några ord med anledning av reservation nr 3 av centerpartisterna i trafikutskottet. I betänkandet föreslås alltså att transportforskningsdelegationen och kollektivtrafikberedningen sammanförs till en ny myndighet som skall heta transportforskningsberedningen. Det förslaget tycker vi i centern är bra. Det är i fråga om var detta nya organ skall placeras geografiskt som vi har en annan uppfattning än majoriteten. Jag skulle efter dessa inledande ord kunna hålla ett långt anförande om regionalpolitik, men det skall jag förskona kammarens ledamöter ifrån. Jag vill bara kort konstatera: 1. Om vi menar allvar med att hålla hela vårt land levande, måste kampen för decentralisering föras på alla områden. 2. Det är lättare att besluta om utlokalisering av en ny myndighet än om flyttning av redan befintlig verksamhet. I dessa besparingstider skapar vi inte så många nya statliga organ. Därför är det än viktigare att de som tillkommer inte förläggs till Stockholm. Vi i centern föreslår att det nya organet, TFB, lokaliseras till Linköping. Där finns ett universitet som arbetar med transportforskning, och där finns vägoch trafikinstitutet som spelar en viktig roll för svensk transportkunskap. Transportforskningsutredningen, som lade fram sitt betänkande för några år sedan, föreslog enhälligt att ett nytt organ skulle bildas för transportforskning och att detta nya organ skulle förläggas till Linköping. Det är alltså ett väl prövat förslag som centern följer upp. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till reservation nr 3. Reservation nr 1 av moderater, folkpartister och centerpartister i trafikutskottet handlar om det nya organet TFB:s kansliresurser. Majoriteten anser att TFB:s kansli bör bildas genom att man helt enkelt slår ihop de kanslier som nu finns hos TFD och KTB. Det är naturligtvis det enklaste, men inte det vettigaste. Att börja med ett stort kansli för att sedan minska personalen är varken en klok eller en human politik. Det är mycket bättre att börja med ett mindre kansli. Visar det sig sedan nödvändigt att öka antalet anställda, brukar inte det stöta på några svårigheter. De pengar man sparar på att starta med ett mindre kansli än det majoriteten förordar bör användas till den transportforskning det hela handlar om. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation nr 1.

Herr talman! Vi behandlar nu trafikutskottets betänkande nr 30, som föranletts av propositionen om forskning. 11979 års trafikpolitiska beslut slog riksdagen fast att målet för den statliga trafikpolitiken är att ge medborgare och näringsliv en tillfredsställande transportförsörjning till lägsta möjliga samhällsekonomiska kostnader. För att nå det målet är det också helt klart att vi måste satsa på forskning och utveckling. Intresset för och vikten av forskning och utveckling på transportområdet visade den på hösten 1982 nytillträdda socialdemokratiska regeringen genom att i propositionen om Vissa ekonomiskpolitiska åtgärder föreslå 40 milj.kr. till forskning och utveckling på kollektivtrafikområdet, vilket riksdagen också fattade beslut om utan de borgerligas medverkan. I en motion från socialdemokraterna under riksmötet 1981 82:23 gav regeringen till känna. I den proposition som vi nu behandlar har utskottets önskemål effektuerats. Hittills har transportforskningen varit splittrad på flera organ. I den forskningsproposition som vi nu behandlar föreslår regeringen att TFD och KTB sammanförs till en myndighet, TFB . Denna skall ha till uppgift att stödja forskningsoch utvecklingsverksamhet inom transportområdet och att samordna transportforskningen. Det föreslås att sammanslagning sker den 1 juli i år. Ett enhälligt utskott tillstyrker detta i sitt betänkande. I betänkandet behandlas även fem motioner, som har väckts med anledning av propositionen. I den moderata motionen föreslås att KTB skall avvecklas, vilket tillgodoses i och med kammarens bifall till trafikutskottets förslag i dag. I den socialdemokratiska motionen föreslås att TFD skall samarbeta med VTS . Utskottet anser i likhet med vad som anförs i propositionen att det är viktigt att TFB tar till vara alla möjligheter till samarbete och samordning av de resurser som står till buds med andra institutioner, myndigheter m.fl. Det förutsätts att så också kommer att ske där det anses ändamålsenligt och lämpligt. I folkpartioch centermotionerna framhålls att sammanslagningen av TFD och KTB bör medföra administrativa besparingar, eftersom transportforskningsberedningens kansli får mindre resurser än vad de båda organen har i dag. I propositionen föreslås här en sammanslagning av nuvarande kansliresurser. Av propositionen framgår klart att de uppgifter som TFB kommer att få, bl.a. samordning och planering av transportforskningen samt informationsverksamhet, inte har någon direkt motsvarighet inom ramen för vare sig TFD:s eller KTB:s verksamhet i dag. Därför delar utskottets majoritet den i propositionen framförda uppfattningen att TFB skall få ansvaret för dessa uppgifter och tycker att de i propositionen föreslagna kansliresurserna behövs f.n. Självfallet skall kansliresurserna inte vara större än vad som är nödvändigt för att verksamheten skall kunna skötas på ett fullgott sätt. Föredraganden föreslår också i propositionen: ”Det bör ankomma på regeringen att bestämma närmare hur den nya myndigheten skall vara organiserad och anpassa organisationen och arbetsformer till förändringar i förutsättningarna.” Med dessa motiveringar, herr talman, avstyrker utskottets majoritet motionerna från folkpartiet och centern i denna del, så även reservation 1, där moderaterna instämmer med folkpartiet och centern i denna fråga. Där står bl.a. att TFB:s kansliresurser bör minskas åtminstone på sikt. Jag anser att detta är en helt onödig reservation, eftersom en organisationskommitté nu kommer att tillsättas för att anpassa organisation och arbetsformer till förändringar i förutsättningarna. I propositionen står det t.o.m. att det kan bli fråga om en annan fördelning av anslaget, om en sådan omfördelning skulle anses bättre. Detta tycker jag är svar på vad Anna Wohlin-Andersson tidigare sade. I vpk-motionen framhålls att bilismen ännu inte blivit föremål för någon omfattande forskning med avseende på dess roll i nuet och framtiden. Enligt vad utskottet erfarit utförde statistiska centralbyrån 1978 en resvaneundersökning, vilken tjänat som utgångspunkt för forskning om bilismens roll i samhället. En ny sådan undersökning, som genomförs i år, kan förväntas komma att ytterligare stimulera till dylik forskning som motionären aktualiserar. I ett stort internationellt samarbetsprojekt, Bilen i framtiden, som initierats i Förenta staterna, läggs tonvikten vid bilindustrins samhällsroll. En rapport om det projektet väntas föreligga inom kort. Vad gäller denna rapport har dels svenska forskare lämnat bidrag, dels stöd för genomförandet lämnats av styrelsen för teknisk utveckling, statens råd för byggnadsforskning, transportforskningsdelegationen m.fl. Eftersom avsikten med propositionen bl.a. är att minska dubbelarbetet, finns det ingen anledning att tillstyrka motionärernas förslag. Motionen i den berörda delen avstyrks således, liksom även reservation nr 2. I yrkande 20 i centermotionen 2615 föreslås att TFB skall lokaliseras till Linköping. Lokaliseringen av TFB behandlas inte i propositionen. Men enligt vad utskottet erfarit kommer beredningen att placeras i Stockholmsområdet. För en sådan lokalisering talar enligt utskottets majoritet angelägna samordningsvinster, som står att göra genom att styrelsen för teknisk utveckling och byggnadsforskningsrådet redan finns i Stockholm. Dessutom finns ju de båda organ som skall slås samman redan här i Stockholm. Därför avstyrks motionskravet i fråga liksom också reservation nr 3. Så till Sven Henricssons inlägg. Sven Henricsson har tydligen gripits av eftertankens kranka blekhet. Jag måste erkänna att jag blev litet förvånad — om jag inte minns alldeles fel var herr Henricsson med under såväl behandlingen som justeringen av ifrågavarande betänkande. Det var synd att herr Henricsson inte i ”rätt forum” passade på att framföra sina åsikter. Det hade annars kanske varit möjligt för oss att prata oss samman och få till stånd en annan skrivning. Nu framgår det inte av betänkandet att Henricsson har haft en avvikande mening. I propositionen står det att programgrupperna bör sammansättas av personer med stor sakkunskap inom verksamhetsområdet. För min del utesluter jag verkligen inte folk med praktisk erfarenhet eller — för att använda Henricssons ordval — folk från verkstadsgolvet när jag talar om stor sakkunskap. Gör Sven Henricsson det? Herr talman! Med det anförda yrkar jag bifall till trafikutskottets hemställan i dess helhet och avslag på samtliga reservationer.
Herr talman! Vi har alla iakttagit vilken omvälvning som vi står mitt uppe i när det gäller teknik och vetenskap. För oss i vpk är det angeläget att se till att denna omvälvning genomförs i demokratiska former. Vi kan också se forskningspropositionen som ett uttryck för att man är medveten om detta krav.

När det gäller bilismens roll är det alldeles klart att vi i vårt land — där 400 000 människor är beroende av bilismen och bilindustrin — för samhällsdebattens skull är i behov av en ordentlig analys av och forskning om bilismens och bilindustrins betydelse för Sverige både i nuet och i framtiden. Inte minst finns det en stor ovisshet bland de arbetare och tjänstemän som är sysselsatta på detta område. Om riksdagen nu uttalar att denna forskning bör komma till stånd, är det en verkligt angelägen uppgift som kommer att kunna genomföras: en kartläggning av framtiden inom denna bransch.
Herr talman! Lisbet Calner säger att TFB bör ligga i Stockholm till följd av ”angelägna samordningsvinster”. Jag måste tyvärr konstatera att varje gång som vi från centern föreslår att en ny statlig verksamhet skall lokaliseras till någon annan plats än Stockholm, radar socialdemokraterna upp skäl varför just den verksamheten måste ligga i Stockholm. Här finns det och det och detta, och alltså måste också det nytillkommande ligga här. Med en sådan politik, Lisbet Calner, är det inte underligt att Stockholm fortsätter att växa på det övriga landets bekostnad. Vi måste bryta detta mönster. Åtminstone måste vi sluta upp med att förlägga nya verksamheter till Stockholm. Jag anser att staten här måste gå före med gott exempel och visa att man tror att nya organ kan fungera också på andra ställen än i huvudstaden.
Herr talman! Låt mig först säga till Sven Henricsson att jag vidhåller vad jag sade tidigare, nämligen att de fackliga företrädarna, i varje fall i min sinnessfär, ingår bland sakkunskapen. Så till talet om att det inte skulle bedrivas någon forskning inom bilindustrin. Jag har tagit kontakt med VTI och därifrån fått en del rapporter. Det är exempelvis Bilindustrins förväntningar på vägoch trafikforskningen, Kollektivtrafiken i bilsamhället, Billös i bilsamhället osv. Dessa mycket vackert röda böcker överlämnar jag gärna till Sven Henricsson, så att han vid tillfälle kan göra sig underkunnig om innehållet i dem. Jag kan vidare hålla med Anna Wohlin-Andersson om att det finns anledning att förlägga nya verksamheter utanför Stockholm. Men den verksamhet som det här gäller är i och för sig inte ny. De människor som arbetar i den finns redan här. Kontoren är redan uppbyggda. Vi vet också att detta beslut kommer mycket sent. Därför vidhåller jag även på den punkten mitt yrkande om bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Visst har det skrivits rapporter, uppsatser och annat som rör bilismen.

Herr talman! Proposition 177 om statsbidrag till alternativa barnomsorgsformer är — trots sitt ringa omfång — en märklig läsning, full av övertro på kollektiva lösningar och på att staten vet bäst och skall styra människorna och familjen. Det visas ovilja att skapa valfrihet och finna nya lösningar på problem. Inte ens kommunerna tilltros helt kunna bedöma och fatta beslut om barnomsorgens utformning. Propositionen inskränker rätten till statsbidrag till alternativa barnomsorgsformer. Daghem och fritidshem som drivs i företagsform utesluts från statsbidragsrätt. Detta innebär t.ex. att förskollärare som startar eget inom barnomsorgen inte kan få statsbidrag. Det innebär också att kommunerna förhindras att tillgodose barnomsorgsbehovet genom entreprenadförfarande. Även om kommunen anser att höga krav på kvalitet och kontinuitet är uppfyllda och vill ta med ett daghem drivet av ett företag i barnomsorgsplanen, är ett sådant daghem inte berättigat till statsbidrag. De regler om statsbidrag till barnomsorgen som riksdagens socialistiska majoritet beslutade om förra året innebär att enskilda daghem och fritidshem diskrimineras i jämförelse med kommunal verksamhet. Dessutom skall man komma ihåg att enskild barnomsorg ofta inte får kommunalt bidrag. Vi moderater tog avstånd från detta statsbidragssystem, främst därför att enskilda alternativ missgynnas, därför att deltidsförskolan inte får statsbidrag, därför att det innebär en styrning mot långa vistelsetider och därför att inget utrymme ges för en vårdnadsersättning. Familjerna får inte frihet att välja den omsorg om barnen som de anser bäst.

De regler som antogs brister i alla dessa avseenden. De innebär en ökad styrning mot kommunal daghemsomsorg på bekostnad av deltidsförskola, familjedaghem och alternativ barnomsorg. Vi anser att statsbidraget skall vara neutralt till huvudman och omsorgsform. Att, som sägs i reservation 3, höja statsbidraget till familjedaghemmen, är ett steg i den riktningen. Kommunal och alternativ barnomsorg skall behandlas lika. Självfallet skall kvalitetskrav ställas — höga kvalitetskrav. Men när dessa är uppfyllda skall kommunerna vara skyldiga att ta med alternativen i barnomsorgsplanen, och därmed blir de berättigade till likvärdiga bidrag. I socialutskottets betänkande anges att syftet med statsbidragsreglerna bl.a. är att stimulera kommunerna till ett bättre utnyttjande av tillgängliga resurser. Trots detta säger man nu nej till barnomsorg driven i företagsform. Man anser att sådan barnomsorg skall motarbetas även om kommunen har skaffat sig full insyn i och kontroll över den barnomsorgsverksamhet det gäller. Är inte barnomsorgen ett område där kommunen har mycket bättre förutsättningar att bedöma kvaliteten hos ett daghem än regering och riksdag? Kan man inte lita på kommunernas omdöme och förmåga? Barnomsorg i enskild regi, i företagsform, som föräldrakooperativ, i föreningsregi, är värdefulla alternativ samtidigt som de från samhällets synpunkt är mer ekonomiska och innebär ett bättre utnyttjande av resurser. Om vi skall kunna tillgodose barnfamiljernas önskemål om barnomsorg och deras krav på valfrihet och flexibla barnomsorgsformer måste vi stimulera alternativ och finna nya vägar att driva och finansiera barnomsorg. Men i och med att socialdemokraterna — trots allt vackert tal om frihet — framhärdar i sitt styrande av barnomsorgen mot dyra kommunala daghem förhindras framväxten av alternativ, familjernas valfrihet förblir ringa och våra samlade resurser utnyttjas inte effektivt. Valfrihet får då den som har råd att köpa sig alternativ. Vi har ju i dag praktiskt taget kommunalt monopol på barnomsorgen. Samtidigt vet vi att den dyra kommunala barnomsorgen inte alltid går till dem som har störst behov av den. Det är ungefär dubbelt så vanligt i enbarnsfamiljer att använda kommunal barnomsorg som i flerbarnsfamiljer. Det är ungefär dubbelt så vanligt i SACO-familjer som i LO-familjer att använda den kommunala barnomsorgen. Regeringen har haft svårt att hitta skäl för sitt förslag i proposition 177. Det som anges i propositionen är föga övertygande — snarare obegripligt. Ett av skälen är att effektivare personalutnyttjande och bättre personalplanering är lika möjligt att genomföra i kommunal som i affärsmässig privat verksamhet. Skillnaden skulle enligt propositionen vara att beslut om kommunala verksamheter sker i demokratisk ordning. Detta är ett märkligt resonemang. Även beslut om daghemsentreprenad i kommunen sker naturligtvis i demokratisk ordning och efter noggrann prövning av kvaliteten. Daghemmet skall ju vara med i barnomsorgsplanen för att få statsbidrag! Andra egendomliga argument är att risken för segregation av barnomsorgen är uppenbar, att riskerna för att oseriösa företag lockas att etablera sig inom barnomsorgen är stora och att förslagen om affärsmässigt drivna daghem kan ses som ett led i ett angrepp på den gemensamma och demokratiskt styrda sektorn i vårt land. Dessa argument håller inte. Den kvalitetsprövning som skall ske innan daghemmen antas i barnomsorgsplanen är garanti för detta. Eller litar man inte på kommunerna, tro? Litar man inte heller på att föräldrar kan bedöma? Herr talman! Det finns inga hållbara skäl för att generellt inskränka rätten tillstatsbidrag till alternativa barnomsorgsformer, såsom regeringen gör. Det finns inga hållbara skäl för att säga nej till statsbidrag till barnomsorg i företagsform. Det ärt.ex. fullkomligt obegripligt, att om några förskollärare vill starta eget, skall de inte kunna få statsbidrag, även om deras daghem har god kvalitet. Det finns dessutom alla skäl att tro att ett sådant daghem skulle ha mycket god kvalitet. Avgörande för bedömningen av olika barnomsorgsformer skall inte vara vem som är huvudman eller om verksamheten ger vinst. Avgörande skall i stället vara om verksamheten är av god kvalitet och ger god barnomsorg till en rimlig kostnad. Man talar om daghem som drivs ”i uppenbart vinstsyfte”. Hur definierar man det? Är det när verksamheten går ihop? Vad händer om t.ex. ett daghem som drivs i ett föräldrakooperativ skulle gå ihop och kanske t.o.m. få ett överskott? Finansminister Kjell-Olof Feldt har enligt referat sagt att han anser att privat barnomsorg är bra, t.o.m. barnomsorg som drivs i företagsform. Varför har regeringen inte lyssnat på sin finansminister innan den presenterade propositionen? Herr talman! Familjen har huvudansvaret för barnens uppfostran och omvårdnad. Familjen måste själv kunna få välja och bestämma vilken arbetsfördelning och vilken barnomsorg den vill ha. Vi måste börja myndigförklara familjen och stödja den genom att uppmuntra valfrihet, alternativ, mångfald och flexibla och rättvisa lösningar. Men då krävs att skatteoch bidragssystemen inte styr familjen. Då krävs en beskattning av familjen som bygger på hur många som skall leva på inkomsten. Då krävs också en vårdnadsersättning och ett rättvist statsbidragssystem för barnomsorgen. Barnomsorg av god kvalitet — så att föräldrarna känner att barnen har det bra medan de förvärvsarbetar —- och barnomsorg i flexibla och alternativa former är väsentligt för valfriheten. Men med det sneda subventioneringssystem som råder förhindras valfriheten. Dessutom är det orättvist att den familj som på grund av platsbrist inte kan få eller som inte vill ha en kommunal barnomsorgsplats inte får ett lika stort bidrag av statskassan till sin barnomsorg eller får betala hela omsorgen själv. En vårdnadsersättning till i första hand barn mellan ett och tre år skulle minska orättvisan. Ett neutralt statsbidragssystem likaså. Herr talman! Jag yrkar härmed bifall till de reservationer i betänkande 31 som bär moderata namn.

Herr talman! Ibland får man intrycket att en omprövning håller på att ske inom socialdemokratin i fråga om uppfattningen att den offentliga sektorn skall sköta allt och allt bestyra. Först var det landets vice statsminister som stod för de nya signalerna inom socialdemokratin. Nu senast är det ingen mindre än finansministern som tydligen slaktar några av socialdemokratins heligaste kor. Men vanans makt är alltjämt stor. Fortfarande tänker och planerar socialdemokrater ute i kommunerna ungefär i samma banor som under 1960 och 1970-talen. De kan i praktiken oftast inte tänka sig någon annan form av barnomsorg än den som planeras på central nivå. Så har också socialdemokrater som intervjuats med anledning av Feldts uttalanden stått upp som en man och försvarat den offentliga sektorn med en attityd som inte tillåter mycket av alternativ. Men en viss omprövning har tydligen ändå ägt rum. Jag tänker då på den förändring av regeringens förslag som skedde i socialutskottet så sent som hösten 1983, då man accepterade att årsarbetarebidrag skulle utgå till föräldrakooperativ och liknande. Men detta skedde först sedan vi från oppositionen hade tagit upp frågan i motioner och efter kraftiga protester från föräldrar som ville ta initiativ för att med gemensamma krafter lösa sina problem. Vad vi i centern vill ha är ett statsbidragssystem som innebär likställighet mellan enskilda och kommunala dagoch fritidshem och mellan enskilda och kommunala deltidsförskolor. Kommunen har ansvaret för samordningen, men detta hindrar inte att barnomsorg som bedrivs av ideella föreningar, föräldrar, företag, kyrkor och samfund mycket väl kan ingå i den kommunala barnomsorgsplanen. Det skulle medföra att barnomsorgsverksamheten tillfördes nya idéer och blev billigare, utan att engagemanget från de berörda parternas sida för den skull minskade. Man måste arbeta för en förändring och en bättre fördelning av barnomsorgsresurserna. Vårt förslag om lika behandling av barnomsorgsformerna innebär en framkomlig väg. Det innebär en bättre regional spridning och gynnar fler. Det tar i anspråk enskilda initiativ, och det tar också vara på det kapital av ideell kraft som bör utnyttjas. Det kommer att ge utrymme för stor variation och uppfinningsrikedom. Existensen av alternativa möjligheter, t.ex. familjedaghem, föräldrakooperativ, som vi har tagit upp i vår partimotion i år och dessutom tar upp i den motion med Rune Gustavsson som första namn som behandlas i det betänkande som nu är aktuellt och dessutom i en motion av Karl Boo, har en gynnsam inverkan i decentraliserande riktning. Statsbidragssystemet gynnar f.n. en ensidig satsning på daghem. Familjedaghemmen har enligt vår uppfattning en stor betydelse inom barnomsorgen. Många föräldrar föredrar familjedaghemsplats framför plats i daghem. Vi anser att den snedvridning av statens stöd till barnomsorgen som nu råder måste rättas till. Vi vill ha ett statsbidragssystem som ger full likställighet mellan daghem och familjedaghem. Familjedaghem skall vara ett alternativ, inte bara ett komplement. Det är nödvändigt att noga följa statsbidragsutvecklingen, så att alternativa daghemsformer inte får ett successivt urholkat stöd. Därför begär vi i vår motion en utvärdering och en redovisning av statsbidragens styrande verkan i organiserandet av olika former av institutionell barnomsorg. Redan nu finns det i vårt land en hel del alternativa förskolor på heleller deltid som man kan peka på som exempel. De skolorna tål verkligen en jämförelse. Det visar det förhållandet att de är eftersökta och att man ofta står i kö för att få en plats där. Redan av det skälet borde det få finnas fler. Att det inte finns tillräckligt många hänger samman med att dessa skolor har haft många ekonomiska problem att brottas med. Att de å andra sidan trots allt är så många som de är illustrerar växtkraften hos dem som arbetar för att hålla förskolorna vid liv och utveckla verksamheten. Det är åtskilliga timmar av frivilligt arbete som läggs ned på administration, på städning, osv. Där är det inte förbjudet för föräldrarna att göra en insats för det egna barnet. Vårt bidragssystem skulle öppna möjligheten för sådana här alternativ och därmed valfriheten för många fler grupper. Alternativ daghemsverksamhet skall iate behöva ha en klang av exklusivitet. Det här innebär inte att man ifrågasätter den kommunala förskolan. Att den utgör ett av alternativen kommer inte att göra den sämre. Olika former, olika metoder och olika pedagogik berikar ömsesidigt varandra. Dessutom är ett inslag av konkurrens mellan förskoleformer inte alls något argument mot alternativa förskolor. Förekomsten av Waldorfoch Montessoriförskolor liksom av kristna förskolor fyller ett djupt känt behov hos många. Det kan man inte i längden nonchalera. Föräldrars rätt att utöva inverkan på sina barn i den form som alternativa förskolor innebär måste finnas. Det är en etappvinst att socialdemokraterna numera åtminstone vill ge intryck av att ha en något positivare syn på att det förekommer en viss variation inom barnomsorgen. Men det behövs faktiskt att ni inom socialdemokratin, om ni nu menar allvar, gör allt för att ge spridning åt denna nyvunna inställning till daghem som drivs av ideella organisationer, föreningar eller föräldrakooperativ. För vi är många som genom åren förgäves kämpat mot en kompakt mur av bristande förståelse för att förskoleverksamhet kan drivas i andra former än den kommunala. Det är inga överord att påstå att motståndet funnits och alltjämt finns i socialdemokratiskt dominerande kommuner. Att kommunen har ensamrätten till barnomsorgen är på många håll fortfarande ett axiom. Regeringen talar ofta med dubbla budskap. Samma dag som regeringen tog beslutet att öka den kommunala självstyrelsen, tog man beslutet att förbjuda kommuner att anlita enskilda företag för att ordna barnomsorgen. Enligt centerns uppfattning skall statsbidrag till barnomsorgen utgå under förutsättning att det är en bra omsorg som föräldrarna kan vända sig till med fullt förtroende. Garantin för att omsorgen har en sådan kvalitativ inriktning skall vara att den omfattas av den kommunala barnomsorgsplanen. Vi tillägger i vår motion med anledning av propositionen att den organisatoriska formen för daghemsverksamhet inte kan tillåtas bli viktigare än det faktiska innehållet. Vad som fått socialdemokraterna att reagera är initiativet från ett privat bolag att erbjuda kommuner barnomsorgsservice. Motiveringen är att barnomsorg inte kan bedrivas av vinstintresse utan att förlora i kvalitet. Och så föreslås nu förändringar i statsbidragsreglerna för enskilt bedriven verksamhet. Återigen får doktrinen sista ordet gentemot det praktiska förnuftet. Varför inte inta en öppen attityd och se vad ett sådant initiativ kan ge? Insynen i verksamheten kan ju inte vara något problem, varför kvaliteten lätt kan kontrolleras. Det är inte alls säkert att barnomsorgen i sin kommunala utformning nått sin fulländning. Därför kommer möjligheterna till enskilda initiativ, försöksverksamhet, fantasi och konkurrens att berika. Inte ens förekomsten av ett visst vinstintresse när det gäller daghem och fritidshem kan enligt vår uppfattning förstöra en verksamhet som i övrigt uppvisar resultat vad gäller kvalitet etc. i jämnbredd med barnomsorgen i övrigt. Här bör den gamla regeln gälla: av frukten känner man trädet. Kan ett träd enklare och effektivare än ett annat frambringa lika goda frukter, desto bättre. Den självklara rätten för föräldrar att själva svara för barnomsorgen skulle egentligen inte behöva påpekas, och inte heller att den skall ekonomiskt värderas. Ändå finns det anledning att i det här sammanhanget göra det, i all synnerhet som man i många familjer gör det valet att en av föräldrarna stannar hemma på heleller deltid medan barnen är små. Vii centern har den uppfattningen — och det har vi sedan länge arbetat för — att samhällets stöd till omsorg om barnen måste utformas så att det omfattar alla barn. En vårdnadsersättning ger föräldrar och barn möjlighet till ökad samvaro och är ett uttryck för att det arbete som utförs i hemmet med små barn är en värdefull insats, för den enskilde men också för samhället som helhet. Herr talman! Vi kräver att olika former av barnomsorg, i hemmet, kommunala eller enskilda omsorgsformer, skall jämställas. Det förutsätter också att en utbyggd vårdnadsersättning blir en naturlig del av den familjepolitiska arsenalen. Vi får hoppas att ni socialdemokrater inte längre håller fast vid era stelbenta doktriner utan lyssnar på föräldrarna. Jag yrkar bifall till reservationerna 1, 2, 3, 5 och 6 som är fogade till socialutskottets betänkande 31.

Herr talman! I höstas tog riksdagen beslut om ett nytt statsbidragssystem för barnomsorgen. Det var ett beslut med stora brister, främst av två skäl. För det första diskriminerar reglerna den barnomsorg som inte drivs av kommunerna själva. För det andra kommer de nya reglerna att tvinga fram längre vistelsetider för barnen på dagis än vad föräldrar i allmänhet önskar och vad som kan antas vara bra för barnen. Redan i samband med beslutet i höstas slungade riksdagens socialistiska majoritet sin bannbulla över daghem som drivs i företagsform. Majoriteten ställde nämligen som villkor för att statsbidrag skulle kunna utgå, att daghemmet drivs ”utan vinstsyfte”. Syftet med den formuleringen, som skapade en del tolkningsdiskussioner, var att förhindra att barnomsorg drivs i företagsform. Socialministern har under vintern blivit så förtjust i detta förbud att han återkommit till riksdagen med ett särskilt tillägg till riktlinjerna för statsbidragsgivningen. Propositionen är sannolikt helt överflödig. Redan det förbud som den socialistiska majoriteten här i riksdagen hade snickrat till förhindrade effektivt daghem i företagsform. Men socialministern såg uppenbarligen en möjlighet till ett indignationsnummer. ”Inte skall väl det snöda vinstintresset tillåtas exploatera föräldrars behov av god omsorg om barnen”, har varit den demagogiska vändning som nu har upphöjts till propositionstext. Slagorden har därmed tagit makten över tanken. Så har också propositionen blivit ett utomordentligt illa genomtänkt och slarvigt hopkommet aktstycke. Låt mig illustrera med ett par exempel. I propositionen föreslås, att daghem som avses drivas i ”uppenbart vinstsyfte” inte skall ges statsbidrag. Men vad menas med uppenbart? Är det en avsedd skillnad mellan att driva något i vinstsyfte och att driva något i uppenbart vinstsyfte? Är det vidare tillåtet att driva daghem med hjälp av statsbidrag om man inte uppger vinstsyfte som motiv eller om man driver det med en kronas förlust? Och vad menas f. ö. med ”vinst”? Om det arbetande kapitalet ges samma ersättning, dvs. ränta, oavsett om det är eget eller främmande kapital, uppkommer då vinst? Eller vilket vinstbegrepp avser man tillämpa i statsbidragsreglerna? I propositionen säges vidare, att privata daghem skall tillåtas om huvudmannen har ”anknytning till en ideell organisation”. Det står inte är ideell organisation, utan har anknytning till ideell organisation. Vad betyder det? Betyder det t.ex. att om ett daghem behövs i ett bostadsområde som ägs av HSB, HSB kan starta ett sådant daghem och kanske t.o.m. driva det med vinst, medan om fastigheterna ägs av ett privat fastighetsbolag, man är förhindrad att öppna ett sådant daghem. Eller betyder det att något av arbetarrörelsens många bolag skulle kunna starta ett daghem i företagsform? Eller vad menas med anknytning till förening? Uppräkningen av principiella frågeställningar av detta slag skulle kunna flerfaldigas. Detta räcker för att visa att propositionen är ett under av oklarhet. Jag respekterar den farhåga som finns någonstans där bakom, nämligen att barnomsorg skulle kunna bli ett geschäft för oseriösa företag. Jag hyser den oron själv. Men den stillas inte av att man förbjuder daghem som drivs i företagsform och tillåter andra daghem. Den risken undanröjer man, om man ställer krav som måste uppfyllas oavsett vem som driver barndaghemmet, krav som rör det pedagogiska innehållet, personalens utbildning, lokalernas kvalitet, krav på att man måste ta barn ur dagiskön etc. Sådana krav bör ställas, och såvitt jag förstår är vi ense om att så bör ske. Men vad är det för fel på principen, att alla som uppfyller dessa krav ges möjlighet att med statsbidrag som grund starta och driva daghem? Kommunerna har att avgöra huruvida dessa krav tillgodoses. Därmed faller alla invändningar. I propositionen räknas upp ett antal mer eller mindre konstruerade hot som skulle dyka upp, om man tillät att daghem drevs i företagsform. Det kanske inte skulle ta emot alla barn, det kanske skulle leda till segregering, det kanske skulle hålla högre taxor, ha sämre lokaler, anställa outbildad personal osv. Men alla dessa invändningar stupar på samma skäl, det nämligen att kommunen avgör vilka som skall få rätt att driva daghem eller inte få denna rätt. Det är kommunen som har att värna om kvaliteten i barnomsorgen och se till att den upprätthålls, oavsett vem som är huvudman. Vilket är motivet att däröver ställa extra kriterier för enskilda daghem? Det kan i varje fall inte vara barnens eller föräldrarnas intressen som då tas till vara. Det finns bara en princip som håller, nämligen att behandla alla som uppfyller dessa krav lika. Alla andra principer leder till sämre barnomsorg, till färre platser och till sämre utnyttjande av befintliga resurser. Om man följde denna enkla princip, skulle man också undgå att diskriminera sådan barnomsorg som man nu tillåter, men behandlar styvmoderligt från socialdemokratisk sida. Jag tänker på föräldrakooperativ och andra ideellt drivna daghem. De får med nuvarande regler lägre statsbidrag än de som kommunen själv driver. Motivet för denna ordning är att föräldrakooperativ och andra ideella huvudmän lyckas driva daghemmen till lägre kostnad, även när de har samma personaltäthet och uppfyller alla andra krav som kan ställas. Det klarar de, därför att åtskilliga arbetsuppgifter, t.ex. de som rör administration och städning, sköts av föräldrarna själva och att föreningar, kyrkor och andra som driver daghem tillhandahåller egna lokaler som ställer sig billigare. Som tack för dessa samhällsgagneliga insatser bestraffas detta ideella arbete med lägre statsbidrag. Det är att åka snålskjuts på idealiteten. Hur skevt det kan bli visar exemplet med Centralföreningen för daghem i Stockholm. Här har barnstugor eller motsvarande drivits i denna regi långt innan kommunen började intressera sig för det. Det har fungerat utmärkt. Det har gett föräldrarna stort inflytande och inneburit korta beslutsvägar, till allas belåtenhet. Kommunen har haft full kontroll över verksamheten. Med nuvarande konstruktion av statsbidragen går det inte att fortsätta på detta vis. Daghemmen måste kommunaliseras för att man skall få ut fullt statsbidrag. Staten tjänar alltså inte en krona på knepet att sänka statsbidraget för enskilda, men det leder till krångel och omorganisation för dessa föreningar och för kommunerna. Inte ett enda barn extra blir bättre omhändertaget för det, inte en enda förälder ytterligare får hjälp med barnomsorgen. Av bl.a. de skäl som jag här har tagit upp måste propositionen ges det mycket hårda omdömet att vara något av det sämsta, mest illa genomtänkta och slarvigt hopkomna aktstycke som lagts på riksdagens bord. Att regeringen hade bort tänka igenom frågan en gång till har vi i dagarna fått belägg för. Jag tänker på den kommande debattboken med intervjuer med finansministern, som det redan har refererats till. Jag tycker — låt mig säga det — att det är stimulerande att också företrädare för ett partis ledning vågar gå ut med och antyda att det finns delade meningar inom partiet. Jag tänker inte häckla er socialdemokrater för det. Däremot är det klart att vi i riksdagen har rätt att få reda på vilken linje som egentligen är regeringens, socialministerns eller finansministerns. Kjell-Olof Feldt kommer i denna bok in på frågan om alternativ inom den offentliga sektorn, och han säger där att ”konkurrens leder till ytterligare förbättringar av de offentliga systemen”. Gäller det också barnstugorna? frågar intervjuarna. Feldt svarar: ”Ja, om jag förstått saken rätt så menar ju de, som nu vill pröva privat drivna daghem, att dessa ska följa de regler som samhället ställer upp, de ska ta barnen ur kommunernas kö i den ordning, som kommunerna bestämmer och de ska inordnas i den kommunala daghemstaxan. Då har jag svårt att bli särskilt upphetsad.” Kjell-Olof Feldt har fattat saken alldeles rätt. Det vi förordar är alltså att statsbidrag utgår på lika villkor för alla som uppfyller dessa krav. Och den som tänker efter och inte låter hetsa upp sig av sin egen retorik kan naturligtvis inte bli särskilt upprörd av en sådan ordning, utan måste tvärtom tycka att den är förnuftig. Feldt fortsätter: ”Vi har ju i praktiken redan ett privat entreprenörsystem i den kommunala barnomsorgen och det är de kommunala dagmammorna. De ställer upp med sina egna hem istället för att kommunen bygger särskilda dagis och de tar hand om barnen i stort sett efter eget huvud men efter de regler som kommunen fastställer. För det får de en viss ersättning. Det kan väl inte vara någon avgörande skillnad om flera dagmammor skulle slå ihop sig i ett företag och driva samma verksamhet.

Det skulle hedra regeringen om man sade: Låt oss se över den här frågan ytterligare en gång. Kan man, Aina Westin, som företräder regeringspartiet i den här debatten, hoppas på en sådan klok eftertänksamhet? Herr talman! Jag yrkar avslag på hemställan i utskottsbetänkandet och bifall till reservationerna 1, 2 och 4.

Herr talman! Det finns enkla, ofrånkomliga fakta att komma ihåg när man talar om barnomsorg. Jag skall nämna några sådana fakta som jag tror har betydelse för denna debatt. 77 Jo av förskolebarnen saknar fortfarande daghemsplats. Om man utgår ifrån och är överens om att barnomsorg är bra för barnens egen skull, måste alltså dessa 77 96 få en plats, helst så snart som möjligt. En annan faktauppgift är att 1983 förvärvsarbetade enligt SCB 82 20 av de kvinnor som har barn i förskoleåldern. Samhällsstrukturen och familjeförhållandena har förändrats kraftigt under senare decennier. Nu föder kvinnor i genomsnitt 1,6 barn. Det betyder att många barn växer upp utan syskon, växer upp ensamma. Detta ställer i sig krav på barnomsorg. Genom påtvingad befolkningsomflyttning av arbetsmarknadsskäl har släktskapsband och vänner försvunnit. Många människor boristora, anonyma bostadsområden i socialt, kulturellt fattiga förortsområden. 70 90 av äktenskapen går av olika anledningar sönder. Alla dessa fakta ställer också krav på en bra barnomsorg — krav på en trygg och kontinuerlig barnomsorg. Barnomsorg är, och skall framgent också vara, samhällelig, och i detta fall en kommunal ansvarsfråga. Det är samhället som skall svara för både en tillräcklig utbyggnad och en bra kvalitet. Alla privata ekonomiska vinstintressen skall hållas utanför. Kommunerna skall upprätthålla en kvalitativ kontroll över barnomsorgen. De borgerliga menar att man skall kunna driva barnomsorg för ett vinstintresses skull. Tanken att driva daghem i vinstsyfte med föreståndaren som verkställande direktör med ansvar för största möjliga ekonomiska avkastning av barnens omsorgsbehov är helt absurd. Effekterna av ett lönsamhetstänkande betyder ännu mindre personal, ännu fler barn i barngrupperna, ännu högre föräldraavgifter, lägre lön för personalen, sämre lokaler, ännu mindre material och sämre mat. En eller annan, eller alla, av dessa negativa följder måste till för att göra barnomsorgen lönsam. Vpk:s barnstugearbetare hade en debatt i Stockholm angående privata daghem. En herr Tomas Berglund från Pysslingen Förskolor AB ansåg att det är rimligt med en viss vinst på satsat kapital. Vi har lagt oss på en vinstnivå på 18,5 90, och det hymlar vi inte med, sade denne Tomas Berglund. Jag tycker att det säger ganska mycket om hur det skulle kunna bli om man släppte loss tanken på en privatisering av barnomsorgen på det här sättet. Man försämrar kvaliteten ytterligare. Vad som behövs inom barnomsorgen i dag är tvärtom en stor satsning på kvalitativa förbättringar på alla de punkter som jag tidigare räknade upp. Det behövs en uppåtgående kurva. SAF-styrda daghem måste vi säga ett absolut nej till. Det gör också regeringen i den proposition som vi diskuterar i dag. Att driva daghem på entreprenad strider också mot andemeningen i både kommunallagen och socialtjänstlagen, om man ser till de rättsliga aspekterna på att driva daghem. Privata, entreprenaddrivna daghem och vårdnadsbidrag är borgerlighetens förslag när det gäller barnens behov av bra omsorg. I en kärv arbetsmarknadssituation skall kvinnor på ett förstucket sätt tvingas tillbaka till spis och grytor. Helst skall vi också föda fler barn — utan smärtlindring. Det kan låta bestickande när man säger att om man kan få betalt för att man tar hand om andras barn, så kan man väl lika väl få betalt för att man tar hand om sina egna. Hemarbetet utmålas som kvinnornas mission. Om ekonomiskt beroende och ofrihet säger man ingenting. Vart tog kampen för kvinnornas rätt till arbete och ekonomiskt oberoende vägen? Borgerligheten förpassar kvinnofrågan flera decennier tillbaka i tiden. Varför? kan man ju fråga sig. Jo, därför att kvinnorna inte längre behövs på samma sätt som tidigare på arbetsmarknaden. Det passar en borgerlig syn på kvinnan alldeles utmärkt, och nu körs frågan om vårdnadsbidrag fram i alla möjliga sammanhang. Jag tror, herr talman — jag är alltså inte säker — att socialdemokraterna avvisar tanken på vårdnadsbidrag. En reservation från vänsterpartiet kommunisterna är fogad vid detta betänkande, i vilken vi avvisar alla planer på någon form av vårdnadsbidrag. Av socialdemokraternas majoritetsskrivning framgår att frågan om vårdnadsbidrag skall beredas inom ramen för den familjeekonomiska beredningsgruppens arbete. Denna skall, enligt utskottet alltså, inte vara bunden av i förväg gjorda uttalanden från riksdagens sida. Det här är detsamma som att ge ett lillfinger beträffande tanken på vårdnadsbidrag. Och det lillfingret vill vänsterpartiet kommunisterna inte ge. Ett lillfinger kan så lätt bli en hel hand, som bekant. Därför markerar vi en hårdare inställning än socialdemokraterna i fråga om vårdnadsbidrag. Med detta yrkar jag bifall till reservation nr 8. Herr talman! Jag vill också tala litet om hemarbete och om vem som skall utföra det. Vi har ju redan kommit in på det här med vårdnadsbidrag. Som det är nu så är det kvinnor som utför detta viktiga arbete som ligger utanför marknaden, som är informellt och oavlönat. Mycket av det arbete som utförs i produktionen skulle aldrig fungera utan kvinnornas reproduktiva arbete. Det här reproduktiva arbetet måste synliggöras. Det informella arbetet måste män och kvinnor dela på. Förutsättningar för en sådan delning måste skapas bl.a. genom sex timmars arbetsdag, ändrade boendeformer och en utbyggd barnomsorg. Det reproduktiva arbetet innehåller så stora värden och så många glädjeämnen att männen måste få möjligheter att uppleva dessa. Men det är också tungt, slitsamt och evinnerligt återkommande. När det gäller ansvaret i det avseendet måste männen avlasta kvinnorna. Både män och kvinnor skall delta i såväl det reproduktiva som det produktiva arbetet på lika villkor. Vardagslivet måste få nya dimensioner. Samhället har inte tagit hänsyn till kvinnors nya situation med lönarbete och huvudansvar för boende och reproduktion. Kvinnor har individuellt försökt hitta olika sätt att knyta ihop vardagens skilda delar, förvärvsarbete, boende och omsorg, och på så sätt fått vardagen att nödtorftigt fungera. Men kvinnor deltar i alltför liten utsträckning i fackligt och politiskt arbete. Jag menar att kvinnor inte bara skall ha rätt till ett förvärvsarbete och ett familjeliv utan också skall ha möjlighet att delta i samhällets politiska liv och därmed vara med och forma framtiden. Det är viktigt att slå fast att kvinnors ökade förvärvsfrekvens har haft oerhört många positiva effekter. Och det kan aldrig bli fråga om att gå tillbaka till den situation där kvinnan blir försörjd av en förvärvsarbetande man. Men det är också viktigt att erkänna att utvecklingen inte har lett till någon jämställdhet mellan män och kvinnor. Kvinnor arbetar deltid på en hårt könsuppdelad arbetsmarknad. Förenklat kan man säga att en del av de traditionella kvinnojobben flyttats ut ur hemmen och förvandlats till lönarbete — men fortfarande är det kvinnorna som utför det mesta av detta arbete. I dag finns det starka krafter främst från de borgerliga, i den ekonomiska krisens tecken som vill föra detta arbete tillbaka till hemmen. Värderingen av olika slags arbete avspeglas i språkbruket, och kvinnors arbete står inte högt i kurs. Produktion av t.ex. bilar, bombplan och videoapparater definieras som närande, medan reproduktion, genom vård och omsorg när det gäller människor och genom t.ex. tvätt och städning när det gäller ting, betecknas som tärande arbete. Kvinnors arbete, både ute i förvärvsarbetet och inom hemmets ram, måste synliggöras och värderas — men inte med vårdnadsbidrag eller andra former av tillbakasträvande små bidrag. Tvärtom måste kvinnors arbete försvaras, barnomsorgen byggas ut, sextimmarsdagen genomföras och nya boendeformer börja gälla.

Herr talman! Representanterna för de tre borgerliga partierna har i sina inledningsanföranden samtliga tagit upp Kjell-Olof Feldts uttalande om barnomsorgen. Jag kommer att göra er besvikna — jag tänker nämligen inte här i kammaren debattera innehållet i en intervjubok som jag inte själv har läst och som kanske inte heller någon annan i kammaren läst, och jag tänker inte heller här debattera lösryckta citat från tidningspressen. Jag utgår nämligen ifrån att vi i dag debatterar och tar ställning till socialutskottets betänkande 31 med anledning av regeringens proposition 177 om statsbidrag till alternativa barnomsorgsformer. Men jag vill ändå inledningsvis slå fast ett par saker: Vi har inget ministerstyre. Regeringen är kollektivt ansvarig för de propositioner som framläggs. Och de riktlinjer på olika områden, också beträffande barnomsorgen, som föregående socialdemokratiska partikongress antog ligger fast till kommande partikongress. I proposition 177 föreslås vissa ändringar i de regler som antogs av riksdagen i december 1983. De nya reglerna innebär att affärsmässigt drivna daghem och fritidshem faller utanför statsbidragsreglerna.

daghemmet eller fritidshemmet uppfyller de krav som finns för motsvarande kommunal verksamhet, dvs. att verksamheten bedrivs fortlöpande, att barnen är inskrivna och att en överenskommelse finns om barnens vistelsetid. I propositionen betonas att barnomsorgen är en kommunal uppgift, vilket också slås fast i socialtjänstlagen, och att kommunerna i sin planering måste ha en helhetssyn på barnomsorgsverksamheten. Hänsyn måste tas till bostadsområdens speciella behov, till föräldrarnas arbetstider och till en del barns behov av särskilt stöd. Prioriteringar måste kunna göras så att vissa barnstugor under särskilda perioder får extraresurser. Om vinstintresset är avgörande för vissa daghem och fritidshem är det sannolikt att verksamheten kommer att förläggas till områden som kan betraktas som lönsamma, där behoven av extra insatser inte är så stora. Risken för en segregation är därmed stor. Behoven av kontinuitet i verksamheten är viktig. Blir kommunen beroende av någon annan för t.ex. tillgången på nödvändiga lokaleller personalresurser kan kontinuiteten allvarligt äventyras. Herr talman! Ett omfattande utvecklingsarbete inom barnomsorgen pågår i landets kommuner. Dagligen förs diskussioner bland administratörer och berörd personal om vad som kan göras för att barnomsorgen skall bli ännu bättre. Jag vill starkt understryka att de erfarenheter och kunskaper som finns hos de yrkesgrupper som arbetar inom barnomsorgen bättre kan tillvaratas. Så sker också på många håll i dag. Genom att ge personalen ett större inflytande över sin arbetssituation och genom att ge dem ökade befogenheter att själva fatta beslut och ta ansvar för den dagliga verksamheten, är jag övertygad om att vi skulle få ett bättre resursutnyttjande inom barnomsorgen. I reservation nr 2 yrkar de tre borgerliga partierna avslag på propositionen. Utskottet har tidigare under detta riksmöte tagit ställning till en motion i vilken det begärdes att statsbidragsreglerna skulle ändras så att statsbidrag inte i någon form skulle kunna utgå till privata daghem som bedrivs i vinstsyfte. Utskottet ansåg då bl.a. att om en daghemsverksamhet bedrivs i vinstsyfte riskerar lönsamhetsintresset att komma i konflikt med intresset av en god kvalitet på barnomsorgen. Utskottet vidhåller denna inställning och ställer sig bakom de skäl mot vinstdrivna daghem som framlagts i propositionen, och som på ett övertygande sätt visar att statsbidrag inte bör utgå till affärsmässigt drivna daghem och fritidshem. Jag yrkar avslag på reservation nr 2. I reservationerna 1, 3 och 4 föreslås principiella förändringar av det statsbidragssystem som antogs av riksdagen i december 1983. Man anser att statsbidraget bör bygga på en princip som innebär likställighet mellan enskild och kommunal barnomsorg, och man begär en höjning av statsbidragen till bl.a. familjedaghem. I reservation 5 begärs en utvärdering och redovisning av statsbidragens styrande verkan vid organiserandet av olika former av institutionell barnomsorg. Herr talman! Den 29 mars i år var samma frågor uppe till behandling i riksdagen i samband med behandlingen av kompletteringspropositionen. Utskottet har inte ändrat inställning i frågorna, och mot den bakgrunden yrkar jag avslag på reservationerna 1, 3, 4 och 5. Reservationerna 6, 7 och 8 handlar om vårdnadsersättning. Denna fråga har diskuterats åtskilliga gånger i denna kammare och kommer upp i samband med behandlingen av den familjepolitiska propositionen nu på onsdag. För att undvika dubbeldebatt i slutet av riksdagsarbetet yrkar jag avslag på reservationerna 6, 7 och 8. Herr talman! Med det anförda yrkar jag i samtliga delar bifall till hemställan i utskottets betänkande nr 31 och avslag på samtliga reservationer.

Herr talman! Aina Westins anförande i den del som handlade om Kjell-Olof Feldts bok var väl en replik till nämnde Feldt: att rätta sig efter partikongressens beslut och propositioner, som han har varit med om att lägga fram. Men skillnaden i åsikter inom socialdemokratin och mellan partierna är ju av intresse också i debatten här. Därför tycker jag inte att man kan skjuta ifrån sig frågorna med hänvisning till den debatt som pågår internt i det socialdemokratiska partiet. Det var ju så, Aina Westin, att regeringen i dess helhet står bakom den proposition som vi nu diskuterar. Jag antar att detsamma gällde propositionen om änkepensioneringen. Några månader senare kom man emellertid fram till — också då i enighet, antar jag — att man borde dra tillbaka propositionen, därför att den innehöll brister. Jag gav uttryck för min önskan att man skulle komma till samma insikt också beträffande den proposition som vi nu behandlar. Detta skulle lända regeringen till heder mer än till klander. Skälet härtill är så mycket begripligare, eftersom det uppenbarligen ändå pågår en diskussion inom socialdemokratin, där just denna fråga prövas på nytt. Nu säger Aina Westin att hon inte vill diskutera saken, eftersom boken än så länge inte finns tillgänglig. Hon säger sig inte vilja diskutera på basis av lösryckta citat. De sidor som är relevanta i sammanhanget har jag en kopia av här, som jag kan överlämna till Aina Westin. Hon kan alltså få direktcitat av vad Kjell-Olof Feldt skrivit, och hon kan alltså bemöta hans uttalanden —inte prompt därför att vi skall ha den interna debatten inom socialdemokratin här i kammaren utan därför att det är av intresse för den fråga som vi behandlar här och nu. Aina Westin klarade sig undan alla frågor genom att istort sett bara förbigå dem med tystnad. Jag vill emellertid på nytt fråga vad som egentligen menas med att en huvudman för daghem skall ha anknytning till en förening. Vad menas med det? Menas att Konsum kan driva daghem men inte ICA, att HSB kan driva daghem men inte ett privat fastighetsbolag, osv.? Eller hur skall detta tolkas? Får vi så småningom se en ny proposition, på grund av att man har stött på tolkningsproblem? Sist men inte minst: Ni har nu trots allt accepterat föräldrakooperativ som daghemsform. Varför kan ni då inte också komma fram till ett ställningstagande som innebär att ni slutar diskriminera den formen av daghem?
Herr talman! Aina Westin måste ändå medge att vad Kjell-Olof Feldt har sagt och som här har citerats är av mycket stort intresse i denna debatt, som handlar just om de privata daghem och de daghem i företagsform som Kjell-Olof Feldt har yttrat sig så positivt om. Aina Westin hade här också ett klart behov av att bemöta detta. Aina Westin har inte givit några hållbara ytterligare skäl för att man skall inskränka statsbidragsrätten för daghem som drivs i företagsform. Aina Westin sade att om vinstintresset är avgörande, blir det segregation och allt möjligt annat. Men nu är det ju så att man i barnomsorgsplanen prövar kvaliteten och just sådana faktorer som Aina Westin säger utgör skäl mot daghem i företagsform. Jag tycker att man skulle kunna lita på att kommunerna gör en ordentlig prövning. Den enskilda kommunen känner ju faktiskt mycket väl till behov, förutsättningar och villkor vad gäller daghemmen inom sitt område. Jag ställde frågan: Vad innebär vinstsyfte och vinstintresse? Jag tycker inte att vi har fått något klart besked på den punkten. Var går t.ex. gränsen mellan vinst och försörjning, och vilken gräns skall man sätta för försörjning och vilken för vinst? Skall existensminimum vara en gräns, eller vad menar man egentligen? Om t.ex. föräldrakooperativ går ihop, blir det också då fråga om vinst, eller vad är det fråga om? Vad skall då hända med statsbidraget till föräldrakooperativet? Ytterligare en fråga som jag ställde men inte fått något svar på: Vad händer om några förskollärare, mot bakgrund av dagens kärva arbetsmarknad, slår sig samman och vill starta ett daghem på en ort där det kanske saknas barnomsorgsplatser? Kanske får de en bra lokal, föräldrar vill lämna sina barn till detta daghem, och dessutom är kommunen villig att ta upp daghemmet i sin barnomsorgsplan. Varför skall detta daghem, om det drivs i företagsform, icke vara berättigat till statsbidrag? Förskollärarna har ju utbildning och förutsättningar för att skapa en mycket bra barnomsorg. Nej, detta håller inte. Det är kvaliteten som skall vara avgörande för vilka som skall få statsbidrag — inte huvudmannen och formen, utan kvaliteten. Det skall också vara neutralitet mellan de olika barnomsorgsformerna. Något annat är inte rättvist och rimligt.
Herr talman! Jag tycker att Aina Westin försökte klara sig litet för enkelt undan debatten om vårdnadsbidrag eller vårdnadsersättning, när hon sade att det blir en dubbeldebatt. Jag skulle vilja veta hur socialdemokraterna ser på vårdnadsbidrag, med tanke på den mycket luddiga skrivning som man presenterat i utskottsbetänkandet. Jag menar att det är livsfarligt att ge ens ett lillfinger åt tanken på vårdnadsbidrag. Vi vet att kvinnors arbetstillfällen i dag är hotade. Även barnomsorgen och kvinnors ekonomiska oberoende är hotade. I det läget är det mycket viktigt att klart markera avstånd till tankar på vårdnadsbidrag. Jag är ledsen att socialdemokraterna hittills inte har gjort det. Men jag skulle vilja fråga Aina Westin hur hon ser på spörsmålet om vårdnadsbidrag. Vidare sade Aina Westin att man skall ge personalen större inflytande på barnstugorna för att på så sätt få till stånd ett bättre resursutnyttjande. Också jag tycker att man skall ge personalen ett större inflytande, meninte för att få till stånd effektivitet eller bättre resursutnyttjande utan för att göra barnomsorgen bättre för personalen, barnen och föräldrarna. Det finns vissa ord som jag tycker är viktiga att komma ihåg när man diskuterar utveckling av barnomsorg: självförvaltning, decentralisering, kreativitet och flexibilitet. Men jag tror att barnomsorgen har ett stort behov av nya impulser och av ett aktivt utvecklingsarbete för sin egen skull. Det är inte fråga om någon privatisering eller några pysslingsobjekt, utan allt detta kan mycket väl ske inom den kommunala ramen. Jag vet att moderaterna tidigare har citerat Mao och sagt: Låt tusen blommor blomma. Varför inte låta tusen blommor blomma inom den kommunala verksamheten? Jag tycker ilikhet med Aina Westin att det är viktigt att ge personalen större inflytande, men det skall inte ske för att skapa ett bättre resursutnyttjande utan för att göra barnomsorgen bättre. Den andemeningen vill jag lägga till.
Herr talman! Av Aina Westins inlägg kan man dra slutsatsen att klyftan inom socialdemokratin vad gäller barnomsorgen tydligen är djupare än hon själv vill tillstå. I ett program i TV i går kväll välkomnade den socialdemokratiske partisekreteraren Kjell-Olof Feldts inlägg och menade att det berikade den familjepolitiska debatten. Men Aina Westin vill tydligen hålla sig helt utanför den debatten här. Hon hänvisar till det som har sagts tidigare, nämligen att statsbidrag ges under vissa förutsättningar. Den som läser propositionen noggrant finner emellertid att uppfattningarna går helt isär. Daghem med vinstintressen skall inte få statsbidrag. Men tycker socialdemokraterna att det är önskvärt att daghem som drivs av exempelvis ideella organisationer, kyrkor och samfund får statsbidrag? I propositionen står det nämligen att kontinuiteten garanteras bäst om kommunen själv driver verksamheten. Det står vidare: ”Om däremot den som lämnar tjänsten har en ideell bevekelsegrund eller en annan intressegemenskap med föräldrar och barn är givetvis denna risk avsevärt mindre.” Så uttrycker man sig inte om man ser alternativ barnomsorg som något positivt. I kommuner där tanken har väckts hos t.ex. en grupp föräldrar att själva svara för ett fristående daghem, vållar ett sådant initiativ oftast en häftig debatt. Att det nästan regelbundet sker beror i regel på följande tre saker: När föräldraengagemanget väl är väckt, väjer det inte för en strid för en rättighet som uppfattas som viktig. Informationen om de ekonomiska möjligheter som faktiskt står till buds har nått ut mycket dåligt. Den socialdemokratiska majoriteten i kommunen har inte särskilt stort intresse för fristående daghem. Dessutom gör i praktiken socialdemokraterna ute i kommunerna nästan vanemässigt motstånd. Jag beklagar att Aina Westin inte här vill debattera frågan om vårdnadsersättning. Den frågan skall ju diskuteras under behandlingen av detta betänkande, och vi har också avgett en reservation. Vårt förslag i fråga om vårdnadsersättning löser faktiskt problemet för många familjer och inte minst ensamstående föräldrar när det gäller att minska arbetstiden från åtta till sex timmar. Förslaget ger dem alltså möjlighet att utnyttja den lagstadgade rätten till kortare arbetsdag. Bl. a. har många av LO:s medlemmar uttalat sig positivt för rätten till sextimmarsdag för småbarnsföräldrar.